Fru talman! Ulla Andersson har frågat mig när jag avser att ta initiativ till en utvärdering av bolånetaket. Bolånetaket infördes för cirka två år sedan som en rekommendation av Finansinspektionen. En första utvärdering presenterades av FI i mars 2012. En andra utvärdering väntas i mars i år då FI publicerar den så kallade Bolånerapporten. Behovet av ytterligare utvärdering prövas löpande. Vidare har Ulla Andersson frågat mig om jag anser att den höga privata skuldsättningen är ett fortsatt problem och vilka åtgärder som i så fall ska föreslås. Hushållens skuldsättning har ökat under lång tid. Ökningstakten har dock mattats av de senaste åren. FI ser också tecken på att belåningsgraderna vid bostadsköp minskar för första gången på tio år. Det finns fortfarande anledning att vara bekymrad och vi följer noga utvecklingen. Regeringen har skärpt kraven på bankerna avseende kapitaltäckning. Därtill har FI infört ett bolånetak och föreslagit en skärpning av riskvikterna för bolån. Behovet av ytterligare åtgärder prövas löpande. Slutligen har Ulla Andersson frågat mig om jag avser att ta initiativ till införande av amorteringskrav på nya lån. Lagstadgade amorteringskrav tycker jag inte är rätt väg att gå utan riskerar att försvåra återhämtningen i svensk ekonomi. Att lagstifta om amorteringskrav är dessutom förenat med betydande svårigheter. För det första är det svårt att utforma kravet på ett sätt som inte är enkelt att kringgå. För det andra kan det finnas situationer i livet där det är högst rimligt att avvakta med att amortera på bolån, exempelvis vid ett tillfälligt arbetsuppehåll på grund av studier eller sjukdom.

Fru talman! Vänsterpartiet stod bakom bolånetaket när det infördes, även om vi menade att amorteringskrav på nya lån med en belåningsgrad över 75 procent vore ett bättre instrument. Majoriteten förordade dock ett bolånetak, och vi ställde oss bakom förslaget eftersom det var viktigt för oss att åtgärder sattes in för att dämpa prisuppgången på bostäder och den höga belåningsgraden. Vi förde samtidigt fram krav på investeringsstöd till nybyggnation av hyresrätter, eftersom en grundläggande orsak till den ökade skuldsättningen är bostadsbristen. Hushållens skuldsättning har ökat mer än inkomsterna sedan mitten av 1990-talet. Skulderna uppgår till 170 procent av inkomsterna, och Sverige ligger på en föga imponerande femteplats på listan över hushållens skuldsättning. Vi ligger till exempel före både Portugal och Spanien, och hushållens skulder för bolån har blivit tre gånger så stora på tio år i nominella termer och uppgår nu till drygt 2 500 miljarder. En av huvudorsakerna är att bostadsrätterna har ökat medan antalet hyresrätter har minskat, och 65 procent av invånarna bor i en kommun med bostadsbrist. Självklart bidrar också det låga ränteläget till den högre skuldsättningen, liksom att lönernas andel av produktionsresultaten har sjunkit genom åren. Prisökningen i Sverige har knappt varit i takt med Irlands och Spaniens de senaste tio åren, men här har priserna fortsatt att stiga. Bara Hongkong och Sydafrika har haft högre prisuppgång. Bankerna kalasar och har ökat sina bolånemarginaler, som slår nya rekord. Bolånetaket blev kanske inte den prisdämpare som man hoppades på när det infördes, därav min interpellation. Framför allt trodde man att priserna skulle dämpas i de dyra områdena i storstäderna, men så blev det inte. Siffror från Svensk Mäklarstatistik visar att bostadsrätterna steg med 8 procent under fjolåret. Framför allt har priserna på små lägenheter ökat kraftigt, med hela 14 procent under fjolåret. Däremot påverkade det prisutvecklingen i mindre städer, verkar det som. Om vi tittar på nya bolånetagares skulder ser vi väldigt oroväckande siffror, som visar att amorteringskrav på nya lån vore rimligt. Utanför storstäderna är belåningsgraden på nya lån 400 procent i förhållande till disponibla inkomster. I Göteborg är den drygt 500 procent och i Stockholm hela 600 procent. Nästan 60 procent av nya bolånetagare har amorteringsfria lån, och de allra flesta hushåll som lånar för första gången amorterar alltså inte. 20 procent har lån som amorteras på mindre än 50 år. Det betyder att de troligtvis aldrig kommer att äga sin bostad och att banken kommer att fortsätta tjäna stora summor pengar på deras bostadsköp, på den troligtvis största investering de någonsin kommer att göra i sina liv. Så ser Sverige ut i dag. Mäklarsamfundet har visat att unga och de med låga inkomster nästan helt har försvunnit från bostadsmarknaden sedan bolånetaket infördes. Man menar också att bankerna mer kollar om man klarar kontantinsatsen än om man klarar av lånen. Man menar också att det har haft en stor effekt på orter, så att nybyggnationen minskar, framför allt i regioner med lägre tillväxt. Man menar också att unga som inte har föräldrar som klarar av den högre kontantinsatsen drabbas väldigt hårt. Slutsatsen är att bolånetaket behöver följas upp, och det vill också Vänsterpartiet. Jag tycker att det är bra att Finansinspektionen följer upp detta årligen, men vi menar också att en utvärdering vore mer rimlig. Jag kommer att återkomma till varför vi tycker att det är viktigt med en heltäckande utvärdering av bolånetaket och på vilka punkter vi tycker att det ska ingå.

Herr talman! Låt mig använda detta anförande till att prata lite om amorteringar och hushållens skuldsättning. Jag tycker att nivån på hushållens skuldsättning är en svår fråga att analysera och att tycka till om. Den ökar mer än bnp har gjort under ganska många år och är nu uppe i 170 procent av den disponibla inkomsten. Å andra sidan har hushållen tillgångar som är betydligt större, åtminstone två till tre gånger så stora. Då är frågan: Hur ska man se på det här med en uppblåst balansräkning för hushållen? De stora organisationer som bedömer svensk ekonomi - då tänker jag på IMF, OECD och EU - sätter en röd varningsflagg för hushållens skuldsättning. Tydligen tycker folk utanför vårt land, som tittar på Sverige, att det här är en anmärkningsvärt hög siffra. Det tycker jag att man får ta till sig. Sedan finns det inslag i amorteringsdebatten som jag inte riktigt tycker om. Det finns ibland ett moralistiskt inslag som jag inte tycker hör hemma där. Däremot är min uppfattning att vi hade en sundare kultur vad gäller amorteringar för en generation sedan - det gäller våra föräldrars generation - än vad vi har i dag. Man skjuter upp mycket av de bördor som man någon gång ändå måste betala. Men säg att ett hus kostar 5 miljoner eller något sådant. När man blir pensionär är det inte heller rimligt, tycker jag, att hela förmögenheten ska vara uppbunden i en fastighet. Det rimliga är väl ändå att man lever upp sina pengar eller skänker bort dem till barn eller så och inte binder fast dem i ett boende. Av alla de här skälen tycker jag att amortering är svårt. Man har nyligen infört en amorteringslag i Holland. Där har man valt att ha en rak amortering på 30 år. Jag har räknat lite på det. Om man har ett lån på 3 miljoner kronor, vilket inte är ovanligt i Stockholmstrakten i alla fall, ska man betala 8 300 i månaden i amortering. Det är en våldsamt stor siffra för de allra flesta hushåll. Och om man har 6 miljoner i lån - det här är linjärt - är det 16 600 i amortering varje månad. Det här inser alla är ett problem för enskilda hushåll, men det är också ett problem för makroekonomin. Man skulle dra undan väldigt mycket pengar från konsumtion som skulle påverka bnp på ett dramatiskt sätt. Av de här skälen tror inte jag på något slags lagstiftning om amortering. Dessutom, som jag sade tidigare, finns det ibland starka skäl att inte amortera. Det kan till exempel vara när man går en utbildning eller när man är sjuk. Man kanske separerar från sin sambo, make eller maka. Jag ser gärna en liten beteendeknuff i rätt riktning för att få folk att amortera mer, men jag tror inte på en lagstiftning om rak amortering.
Herr talman! Tack, statsrådet, för svaret! Jag ställde tre frågor. Jag undrade om statsrådet ville ta initiativ till en utvärdering av bolånetaket. Det avser statsrådet inte att göra. Han menar att Finansinspektionens årliga uppföljning är tillräcklig. Jag frågade statsrådet om han ansåg att den privata höga skuldsättningen är ett fortsatt problem och vilka åtgärder som han i så fall tänker vidta. Statsrådet säger att han följer frågan om den höga skuldsättningen och att den är problematisk men att han inte anser att det behöver vidtas några andra åtgärder. Därmed vill han inte heller se ett amorteringskrav på nya lån - vi tycker att det är rimligt när det är en belåningsgrad på över 75 procent. Han ser problem med förslaget. Vi kan titta på bolånetaket, som skulle vara ett sätt för Sverige att sätta press på prisernas utveckling. Men det handlade också om att minska hushållens skuldsättning. Man kan då säga att bopriserna inte har minskat speciellt mycket, framför allt inte i Stockholm och i storstäderna. När det gäller bostäder över lag har prisökningen varit 8 procent. För mindre bostadsrätter har den varit hela 14 procent. Och hushållens skuldsättning ser enormt hög ut även framöver, eftersom nya lån tas. I Stockholm till exempel har man en belåningsgrad på 600 procent i förhållande till den disponibla inkomsten. I landet i stort är det 400 procent. Över 60 procent amorterar inte alls på sina nya lån. 20 procent har amorteringar på mindre än 50 år. Man kommer alltså nästan aldrig att bli skuldfri. Det tycker vi är problematiskt. Därför menar vi att det vore bra med en utvärdering av bolånetaket. Men det handlar också om att bolånetaket har fått effekter som jag inte tror att vi riktigt hade förväntat oss när vi införde det. Och även om Finansinspektionen följer upp bolånetaket kontinuerligt för att se hur det påverkar menar jag att man inte tar det helhetsgrepp som man faktiskt behöver. Det vi behöver veta är vilka som har utestängts från bolånemarknaden på grund av lånetaket. Vi får signaler om att det är unga men också ekonomiskt utsatta grupper eller svaga grupper. Vilka effekter har det fått för individen och gruppen? Hur har flyttströmmarna påverkats? Kan folk flytta dit jobben finns? Troligtvis inte eftersom priserna är höga och vi har ett bolånetak som gör att man måste in med en hög kontantinsats. Vilka regionala effekter har bolånetaket fått? Det visar sig att på de orter där det kanske inte har varit så stor prisutveckling har man fått en större effekt när det gäller dämpning av priserna. Hur har det påverkat bostadsrätter och villor? Vi hör att det har blivit en väldigt hög prisökning på små bostadsrätter. Vi ser att husmarknaden har påverkats kraftigt. En halvering av beviljade bygglov på två år gör det väldigt svårt för nybyggnation av hus. Vi hör också om att blancolånen eventuellt kan ha ökat. Vi vet inte, men det ska Finansinspektionen titta på. Vi hör att SBAB och andra banker har ganska mycket blancolån. Sedan får vi höra att bankerna flyttar fokus från möjlig återbetalningsförmåga till möjlig kontantinsats. Allt det här menar jag tyder på att vi borde ta ett helhetsgrepp om bolånetaket och se om det är det rätta instrumentet eller om det behöver justeras eller om vi behöver vidta någon annan åtgärd. En annan åtgärd menar jag är ett amorteringskrav på nya lån när det är en belåningsgrad över 75 procent. Det är en rimlig åtgärd eftersom vi ligger på femte plats när det gäller mest skuldsatta hushåll. Statsrådet menar att vi skulle strama åt den konsumtion som vi behöver ha i den ekonomiska kris som är. Men samtidigt kan vi se att Riksbanken inte vågar sänka räntan på grund av hushållens höga skuldsättning. Det måste ju ha en större åtstramande effekt på ekonomin än om vi skulle införa ett amorteringskrav på nya lån när det är en belåningsgrad över 75 procent. En utebliven räntesänkning kostar ju tiotusentals jobb, helt enkelt, vilket jag inte tror att ett amorteringskrav gör. Och Riksbanken har varit tydlig med att man behöver nya politiska beslut som påverkar hushållens skuldsättning. Därför tycker jag inte att statsrådets argumentation håller.
Herr talman! Jag kan lugna Ulla Andersson med att säga att bankerna själva nu har en norm att man ska amortera om det är över 75 procent av marknadsvärdet på huset. Om man har ett lån som är över 75 procent är rekommendationen från bankerna att det ska amorteras. Det finns alltså redan. Hur uppfyllelsegraden är vet jag inte, men här finns en frivillig överenskommelse bland bankerna som är initierad av oss genom diskussioner med bankerna. Det är några saker som jag inte är riktigt överens med Ulla Andersson om. När jag först fick frågan om en utvärdering tänkte jag: Inspektionen gör den här utvärderingen redan, och det kommer en ny i mars. Jag förstod inte riktigt vad frågan handlade om. Nu förstår jag mer vad Ulla Andersson är ute efter. Låt oss se på den utvärdering som kommer nu i mars. Finns det skäl att göra en bredare utvärdering utesluter jag inte alls detta. Låt oss återkomma till den frågan när vi har utredningen i vår hand och se om det är några saker som vi kanske till och med kan komma överens om att utreda vidare. Jag tycker inte att man ska vara skuldfri när man blir gammal. Om jag ska vara krass tycker jag som sagt inte att de pengar man har tjänat ihop under ett liv bör bindas i en dyr fastighet när man dör. Jag tycker att det är bättre att använda de pengar man har tjänat ihop under ett liv och göra roliga saker för dem än att ligga där på dödsbädden och se ett skuldfritt hus segla i väg. I frågan om man ska vara skuldfri eller inte kanske vi är oense, för jag tycker inte att man ska eftersträva en skuldfrihet när man blir gammal. Vad gäller amorteringar är vi nog inte så oense, men jag tror inte på en regelmässig amortering i enlighet med de argument jag just anförde. Det finns ett stort antal lägen i livet där det inte är lämpligt. Om man har ett år kvar på sin högskoleutbildning och sedan räknar med att få ett ganska bra jobb och köper en bostadsrätt, då tycker jag till exempel inte att man ska amortera det första året. Det gäller också om man blir arbetslös, ensamstående, sjuk och så vidare. Däremot tror jag att vi kan göra saker på amorteringssidan. Vi jobbar intensivt på departementet med andra typer av åtgärder som handlar just om att ändra beteendet så att man får lite av det som Ulla Andersson och jag egentligen är ute efter. Man ska få folk att amortera mer, men man ska få det genom en beteendeförändring. Jag är orolig, som jag ofta är, för att kunderna är i underläge i bankögonblicket, och jag tror att det är så att ganska många personer tar lån och i stället för att amortera på lånet köper finansiella produkter. Det kan vara aktier, fonder eller vad det nu är. För vissa kanske det är alldeles utmärkt, men för många är det ett bättre sparande att i stället för att köpa de här ofta dyra bankprodukterna amortera ned sina lån. När det gäller detta finns det inte så många andra vägar än upplysning och utbildning, och här kommer vi tillbaka till våra program för att utöka till exempel kunskapen i privatekonomi redan i högstadiet och även i gymnasiet samt ge extra pengar till Finansinspektionen för projektet Gilla din ekonomi.
Herr talman! Tack, statsrådet! Jag kan väl säga att jag inte tror att statsrådet alls behöver vara orolig för att man ska vara skuldfri när man blir pensionär med tanke på den utveckling vi ser nu. Över 65 procent av de nya låntagarna amorterar inte alls, och 80 procent har en amorteringstid på över 50 år. Jag tror helt enkelt att vi slipper den oron. Jag tycker att det är mer oroväckande att skuldsättningen och skuldutvecklingen ser ut som den gör, och jag tycker fortfarande inte att argumentationen håller. Visst, det kan vara krångligt, men det visar vi också att bolånetaket har varit. Vi ser även en utveckling på blancolånesidan och så vidare. Man kan införa undantag och sådant även i en amortering om så skulle vara, för den här frivilliga rekommendationen för bankerna kan man säga inte följs riktigt med tanke på de siffror jag nyss nämnde. Jag är mycket orolig för att Riksbanken säger sig inte kunna sänka reporäntan på grund av hushållens skuldsättning. Sedan kan vi diskutera målsättning och sådant för Riksbanken, men Riksbanken är väldigt tydlig med att de saknar politiska beslut för att kunna sänka reporäntan. Detta tycker jag är mycket, mycket allvarligt. Lars E O Svensson har räknat ut att det handlar om ungefär 65 000 jobb på grund av att räntan hålls så pass hög som den gör på grund av hushållens skuldsättning. Jag tycker därför att statsrådet har ett väldigt stort ansvar när han säger att han inte tänker vidta några ytterligare åtgärder. Jag skulle verkligen vilja höra hur han ser på Riksbankens agerande i den här frågan och sitt eget ansvar utifrån det i så fall. Till slut kan jag säga att jag är glad över att statsrådet ändå öppnar för en utvärdering av bolånetaket. Ibland kanske interpellationerna är kortare än de skulle vara, men jag tycker att de signaler vi har fått från olika håll - från Mäklarsamfundet, olika mäklarbyråer, småhusbranschen och också från andra - visar på att tydliga utestängningseffekter och andra effekter som kanske inte alltid var de avsedda med bolånetaket faktiskt behöver utvärderas.
Herr talman! Ulla Andersson säger att bolånetaket eventuellt stänger ute ungdomar. Det var precis det som var meningen, vill jag påstå. Meningen med inspektionens bolånetak var att skydda konsumenter. Det var ett konsumentskyddsargument som fördes fram, och det var att man inte ville att folk med mycket låga inkomster och mycket låga tillgångar skulle skuldsätta sig för mycket. Det var själva argumentet för bolånetaket, och tycker man att det argumentet är rimligt måste man också acceptera att vissa grupper inte kommer att kunna köpa bostäder som man kanske kunde tidigare. Det ligger i sakens natur. Vad gäller Riksbanken är det väl så att Ulla Andersson och andra i oppositionen har privilegiet att tycka till väldigt mycket om Riksbanken. Det har jag av naturliga skäl svårare att göra. Jag lämnar penningpolitiken till Riksbanken. Jag vill bara upprepa att det inte är så att jag inte ser hushållens skuldsättning som något problem alls - tvärtom. Jag tycker att den är hög. Jag tar till mig de bedömningar som kommer från utländska observatörer som IMF, OECD och EU. Vi har planer på att agera för att få i gång mer amortering än man har i dag. Jag tror dock på en annan teknik, det vill säga, jag tror inte på en regelmässig amorteringslag, utan jag tror mer på åtgärder som handlar om att ändra kundernas beteende vad gäller amortering, och jag vill påstå att vi i närtid kommer att komma med ett sådant förslag som i bästa fall lyckliggör även Ulla Andersson.